Herr talman! Jag trodde ju aldrig att Rune Torwald skulle ställa upp på vad Nils Åsling och Olof Johansson sade här. ”I Göteborg sker en expansion i näringslivet.” Det sade Nils Åsling, och det var någonting annat än vad Rune Torwald försökte ge sken av. Och Olof Johansson sade att ”Göteborg är en av de mest privilegierade orterna ur sysselsättningssynpunkt”. Det är alltså det som Rune Torwald har ställt upp på. Jag hoppas innerligt att han är ensam bland centerpartisterna i Göteborgsgruppen på den punkten. Inte kan väl sådana som i andra avseenden har balanserade omdömen, som Christina Rogestam, dela den meningen. Nu är inte hon här och kan inte svara, men jag kan inte föreställa mig det. Det är ju en vrångbild av verkligheten. Det är precis tvärtom. Det sker ingen expansion i näringslivet, det är en ort med mycket besvärliga sysselsättningsproblem. Det bevisade jag i mitt anförande genom att redovisa statistiken. Det var en stor överraskning att Rune Torwald inte tog chansen att ta avstånd.

Herr talman! Per Bergman har förekommit mig, men jag är angelägen om att begagna tillfället att reagera mot Rune Torwalds yttrande och hans försök till försvar av vad Nils Åsling — inte bara i dag, utan vid otaliga tillfällen i år — har uttalat om Göteborgs näringsliv och arbetsmarknad. Jag upplever det som genant att Rune Torwald skall behöva försvara detta, med den kunskap han rimligtvis bör ha om förhållandena i Göteborg. Nu råkar det lyckligtvis vara så att vi i Göteborg har en erfarenhet av dalar och toppar i den industriella utvecklingen och en seghet, som jag tror att göteborgarna är väl kända för och som gör att vi kan se framåt med tillförsikt. Men det hindrar inte att utgångspunkten i detta arbete, att ta vara på de produktionskvaliteter som finns i Göteborg, måste vara sakligt korrekt. Det är inget tvivel om, utan att jag behöver åberopa några fler exempel, att det Nils Åsling har sagt om Göteborg — jag vill upprepa detta — inte bara är en osaklighet utan en oförskämdhet med hänsyn till hur det verkligen förhåller sig.
Herr talman! Jag har inte tillgång till Nils Åslings anförande, men min minnesbild är i varje fall ganska klar, att han icke sade att näringslivet var expansivt, utan han sade att det finns i Göteborgsregionen expansiva företag. Och det vet vi att det finns. Däremot hörde jag exakt vad Olof Johansson yttrade. Han sade att Göteborg har en diversifierad arbetsmarknad. ”Det innebär inte att situationen är bra i Göteborg” , lade han till. ”Men i jämförelse med orter som Dals Långed, Krokom och Skellefteå är situationen i Göteborg bättre.” Han ställde därför frågan: Kan inte sömmerskorna ställa samma krav på anställningsgaranti som varvsarbetarna i Göteborg? På deras orter finns absolut inga alternativ. Det är mot den bakgrunden Nils Åslings och Olof Johanssons uttalanden skall ses.
Herr talman! Nu, Rune Torwald, skall vi hålla oss till vad som har sagts. Jag skrev ned detta ögonblickligen när Nils Åsling sade det. Och har han ändrat i protokollet bör det väl finnas bland stenografernas anteckningar ett belägg för att han sade att det i Göteborg sker en expansion i näringslivet. Det är klart att det i en så stor stad kan finnas enskilda företag som kan expandera och andra som går starkt ned. Det är ju den totala bilden som är den intressanta och det helt avgörande. Jag pekade ju nyss på att 7 000 industrijobb försvunnit i Göteborg under de senaste tre åren. Stadens prognoser talar för att inför 1985 kommer ytterligare 10 000 jobb att försvinna. Är det ett uttryck för ett expanderande näringsliv, Rune Torwald, enligt de mått centern har för kraven när det gäller Göteborgs utveckling?
Herr talman! Jag är tvungen att återkomma till Rune Torwald. Vi kan kanske för ögonblicket glömma alla de uttalanden i pressen som Nils Åsling har gjort om Göteborg och som gång på gång bekräftar att det handlar om osakligheter i fråga om det göteborgska näringslivet. Låt mig i stället uppehålla mig vid vad Nils Åsling tydligen har sagt här i dag, nämligen att Göteborg har ett diversifierat — jag förmodar att han menar differentierat — näringsliv. Det är för mig obegripligt att en Göteborgspolitiker kan vara så okunnig om vad som sagts i utredningar som vid det här laget har tio år på nacken och som upprepats vid otaliga tillfällen. Utredningarna har klart visat att det som skiljer Göteborg från andra orter som är jämförbara med Göteborg, exempelvis Stockholm, är att näringslivet där är ensidigt, dvs. motsatsen till differentierat eller diversifierat. Detta är fakta som jag trodde att vi alla på den här bänken hade med oss i bagaget de gånger vi går att diskutera något som berör det göteborgska näringslivet och den göteborgska arbetsmarknaden.
Herr talman! Vi tvistar om ord och ordvalörer. Jag kan naturligtvis inte yttra mig om annat än det jag har hört, och som jag uppfattade inlägget sades det inte att hela arbetsmarknaden var expansiv, utan det sades att där fanns expansiva inslag. Det är litet skillnad mellan att påstå att arbetsmarknaden är expansiv och att säga att den innehåller expansiva inslag. Inte heller Per Bergman har ju förnekat att det inom en så stor ort som Göteborg finns vissa företag som är expansiva, medan andra har svårigheter. När det gäller vad som sades om diversifieringen, så har jag inte hört vare sig Holger Bergqvist eller Per Bergman hävda att arbetsmarknaden i Göteborg är mindre diversifierad än den är i Krokom, Dals Långed eller Skellefteå — de orter som uttryckligen nämndes av Nils Åsling i det här sammanhanget. Till sist: Låt mig bara klarlägga att jag härmed inte har sagt att sysselsättningsläget i Göteborg skulle vara tillfredsställande. Det har inte heller Nils Åsling eller Olof Johansson gjort. Och inte heller har någon av oss hävdat att diversifieringen skulle vara tillfredsställande. Men den är större än på många andra orter med sysselsättningssvårigheter.

Herr talman! Motsättningarna inom den kapitalistiska ekonomin visas nu i all sin skröplighet genom den här debatten om varven, dess situation och dess vara eller inte vara i framtiden. Dessa motsättningar inom ekonomin och kriserna inom varven försöker de borgerligt inriktade politikerna att dölja. De lyckas också till viss del. De lyckas så väl i sitt uppsåt att de får hela frågan att undanskymmas av konkurrensen mellan regionerna och att de t.o.m. åstadkommer att den borgerliga nedskärningspolitiken för varven får en sådan genomslagskraft att den skapar motsättningar mellan arbetarna på olika orter i landet. På de olika orterna säger man: Här är situationen sämst, och därför måste vi få våra jobb räddade. Nedläggningarna får ske på andra håll. Som vi nyss hörde rör sig debatten t.o.m. om att skapa gradskillnader för var någonstans i samhället det är värst, och utifrån detta skall man sedan göra någon form av prioritering i samband med bedömningen av var man skall sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men allt sådant tal skapar ju en skendebatt. Arbetarrörelsen får inte acceptera den formen av debatt. Den får inte heller acceptera åtgärder som följer av de kapitalistiska naturlagarna. Det är nu dags för hela den svenska arbetarrörelsen att säga ifrån och gå till verklig attack mot den politik som har profiten som drivkraft. Industrisysselsättningen som helhet är grunden för varje samhälle, och den bör vara relativt jämnt fördelad där människorna finns. Arbetskraften får inte behandlas på det sätt som återigen kommit på modet, nämligen så att den flyttas dit där kapitalisterna och den borgerliga statsapparaten anser det lämpligast för sin del. Rörligheten på arbetsmarknaden, som regeringspartiet och de andra borgerliga partierna talar sig varma för, är oacceptabel. Sysselsättningen skall naturligtvis förläggas till de ställen där människorna finns och inte tvärtom. I en interpellationsdebatt med industriminister Huss den 1 december i år beträffande rörligheten frågade jag: Vart skall varvsarbetarna vid Finnboda ta vägen när varvet läggs ned? Industriminister Huss hade inget svar den gången, och något svar har inte heller lämnats under dagens debatt. Inom vänsterpartiet kommunisterna är vi överens om att det kan vara angeläget att utreda de små och medelstora varvens framtid, men inte från de utgångspunkter som man talar om här. Det måste vara direktiv som tydligt anger att avsikten är att trygga de här varvens framtid. Svenska Varv AB har aviserat nedläggning av Finnboda, och det talas också om att detta beslutats redan 1976. Regeringen, med industriminister Huss i spetsen, faller också in när det gäller den här formen av sabotage. För Stockholmsregionen är en ytterligare industrinedläggning en katastrof. Jobb kan skapas inom den administrativa sektorn eller genom ökade serviceåtaganden, men en ännu snedare sysselsättningssituation skulle uppstå. Det är alltså nödvändigt att inte minska utan i stället öka industrisysselsättningen inom regionen. Ett bevarande av Finnboda är därför nödvändigt. Många andra skäl talar också för detta. Mer än 500 anställda kommer att ställas utan arbete, om Finnboda läggs ned. Härtill kommer ytterligare 160-200 underentreprenörsarbetare. Hundratals runtomkringjobb — legoarbeten, transporter m.m. — kommer också att försvinna vid en nedläggning av Finnboda. En nedläggning skulle betyda att ungefär 1000 arbetstillfällen försvinner, och en sådan minskning är en katastrof för Stockholm. Stockholm kommer att få karaktären av ett bankoch administrationscentrum med litet affärsoch serviceverksamhet. Tillverkningsindustrierna — motorn i samhället — flyttas ifrån regionen, de läggs ned. Om Finnboda läggs ned blir Mälaren och en kuststräcka på 70 mil, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av den svenska kusten, utan varvsservice. Detta innebär att sjöfarten i första hand kommer att hänvisas till finska varv. Jag är inte övertygad om att Oskarshamn eller varv längre söderut kommer att få jobben. Sjöfartens omfattning i Stockholmsregionen är relativt stor. Det rör sig i Stockholms hamn om ungefär 30 000 fartygsrörelser per år och om ytterligare omkring 15 000 i regionens större hamnar. Om Finnboda skulle läggas ned, innebär det också en försämring för sjöfarten norr om Stockholm. Vidare anlitar staten Finnboda för sina isbrytare. Visserligen har olika myndigheter uttalat att denna verksamhet skall ligga på Karlskronavarvet, men verkligheten har ju visat att det inte är praktiskt, allra helst inte vintertid, att skicka ned isbrytande fartyg, som går i farvattnen utanför Stockholm och norr därom, ända ned till den södra delen av landet för att repareras. Också andra fartyg, såsom sjöfartsverkets båtar, hamnarnas bogserfartyg och andra servicefartyg, som i dag anlitar Finnboda, skulle komma att hänvisas till avlägsna orter för varvsservice. Frånvaron av varvsservice i Stockholmsregionen skulle dessutom sannolikt innebära att en hel del av sjöfarten skulle försvinna. Det skulle i sin tur kunna leda till att transporterna i stället flyttades över till tung lastbilstrafik, och det är en trafikpolitik som går i rakt motsatt riktning mot vad som är önskvärt. Finnboda Varv ingår dessutom i den civila katastrofberedskapen, framför allt mot olyckor med oljefartyg. Vi har ju under de senaste åren fått uppleva vad som kan hända när fartyg går på grund och springer läck i Stockholms skärgård. Om det gäller oljebärande fartyg fordras det då snabba insatser och stora resurser för att skadorna inte skall bli större än vad som är absolut nödvändigt. En nedläggning av Finnboda Varv skulle kunna bli katastrofal också i detta avseende för Stockholms skärgård. Det är möjligt att fortsätta produktionen på Finnboda, om varvet bara ges reella möjligheter härtill. Arbetarna och tjänstemännen vid Finnboda Varv har angivit olika förutsättningar för en fortsatt drift av varvet. De säger att det inte får sättas upp några restriktioner för marknadsföringen och att det inte får tecknas order som inte passar varvets kunnande eller produktionsresurser. Personalen uttalar vidare att verksamheten skall kunna fortsätta under förutsättning att den för sjöfartsverket så viktiga reparationsverksamheten kombineras med annan lämplig produktion för att utjämna den oregelbundenhet som enbart reparationsverksamhet medför. Finnboda har tidigare haft en viss nybyggnation, framför allt av mindre och medelstort tonnage, och personalen har visat på olika möjligheter till återgång till sådan produktion. Svenska Varvs ledning anför att Finnbodas nybyggnadsproduktion har varit förlustbringande. Men så har varit fallet endast iden mån Svenska Varv har tvingat på Finnboda stora förlustprojekt. Finnboda har inte fått möjligheten att ta emot andra projekt som skulle ha varit lönande. Finnboda har även tidigare haft en ganska omfattande alternativ produktion. Under 1960-talet hade varvet en mycket hög andel sådan produktion. Denna inriktning skulle naturligtvis också kunna fortsätta i framtiden. Personalen har bl.a. framfört tankar på stålkonstruktioner på upp till ungefär 100 tons vikt, maskinbearbetningar av mycket tunga och skrymmande stålkonstruktioner m.m. Det finns också inom varvet projekt och idéer som kan leda fram till helt nya produkter. Vad som behövs är förbättringar i organisationsoch administrativa rutiner och naturligtvis också en viss investeringsverksamhet. Men det är beslut som måste till, beslut som garanterar dessa investeringar. Ledningen för Svenska Varv har bedrivit en medveten politik för att lägga ner Finnboda och andra delar av varvsverksamheten. Jag nämnde tidigare att Finnboda har påtvingats förlustbringande projekt. Det är projekt som ledningen för Svenska Varv i sin medvetna politik för nedläggning av Finnboda har ålagt dem. I ett senare skede, när det gäller att titta på framtiden, tar Svenska Varv fram dessa förlustprojekt och tar dem till intäkt för att varvet inte är lönsamt. Inte nog med detta: Svenska Varv skapade en analysgrupp vid sin sida som gick ledningens ärenden. Svenska Varvs agerande i övrigt är också klandervärt och oacceptabelt. Som exempel kan nämnas deras politik när det gäller den tilltänkta nedläggningen av Svenska Maskinverken i Järfälla, vilket förslag vi för bara någon dryg vecka sedan fick ta del av. Det behövs en annan politik på varvssidan. Det behövs en annan industripolitik över huvud taget i det här samhället, även en ordentlig industripolitik för Stockholmsregionen. Vänsterpartiet kommunisterna har utvecklat ett program för sysselsättningen i Stockholmsregionen. Industrisysselsättningen och varvsfrågan finns med i programmet. Där säger vi att grunden för en industrisatsning i regionen skall vara ett statligt utvecklingsprogram för anläggande av industrier som bygger på ny teknik, alternativa energikällor, ökad förädling inom landet och en omfördelning av resurser från den militära till den civila sektorn. Dessa industrier skall vara statligt eller kooperativt ägda. I det här sammanhanget kommer Finnboda Varv in i ett ganska markant avgörande skede när det gäller utvecklingen av industrin inom regionen. Mängder av förslag till kompletterande alternativ produktion för varven, inkl. Finnboda, har givits under debatten. De anställda vid varven har också gett uppslag beträffande sådan produktion —det finns mycket att ösa ur. Även en återgång till den tidigare kompletterande alternativa produktion som Finnboda hade skulle kunna leda till att man garanterar sysselsättningen och varvets fortsatta drift. Men man borde framför allt utnyttja hela det kunnande som finns hos varvsarbetarna och tjänstemännen på varven, inkl. Finnboda, och därigenom skapa förutsättningar för en fortsatt produktion. Vänsterpartiet kommunisterna delar, som jag tidigare sade, uppfattningen att det är bra att en utredning om de små och medelstora varven kommer till stånd. Men inriktningen måste vara att inte minska sysselsättningen utan att verka för en fortsatt drift med minst nuvarande kapacitet. En ny trafikpolitik med satsning på kustoch insjöfart skulle skapa ytterligare jobb med byggande av pråmar och fartyg för det ändamålet. Vi yrkar i vår motion att riksdagen beslutar uttala att den från Svenska Varv aviserade nedläggningen av Finnboda Varv inte genomförs. Herr talman! Jag yrkar bifall till den motionen.

Herr talman! Jag skall inte nu i debattens slutskede inveckla mig i en diskussion om tekniska detaljlösningar när det gäller olika finansieringsfrågor för varven. Dels har de frågorna diskuterats av utskottsledamöter och andra, dels känner jag min begränsning i den frågan. Jag skall därför bara göra några påpekanden och reflexioner. Den första reflexion som man kan göra är att det egentligen är konstigt att vi haren kris vid varven. Vi har tidigare haft en uppsjö av motioner som gjort anspråk på att innehålla lösningar på varvsproblemen — i dag har vi inte mindre än 25 motioner i anslutning till propositionen om vissa varvsfrågor, och de motionerna gör också anspråk på att innehålla lösningar på varvsproblemen. Men det underliga är att trots stora ambitioner från både industriverk, industridepartement och riksdagsmotionärer är nästan alla ändå överens om att besvärligheterna vid varven kommer att bestå en tid framöver. Jag tror dock, trots alla problem, att vi när det gäller svårigheterna vid varven i dag kan hysa vissa förhoppningar inför framtiden. När de anställda vid Kockums Mekaniska Verkstad för precis ett år sedan arrangerade en demonstration i Malmö för att trygga jobben vid varvet reste de kravet på att Kockums skulle inlemmas i Svenska Varv. Den fackliga och den politiska arbetarrörelsen i Malmö, som deltog i demonstrationen, ställde sig bakom det kravet. Kravet följdes upp i den socialdemokratiska partimotionen om varvsfrågan vid vårriksdagen. Samma krav har rests i den partimotion som nu behandlas i samband med behandlingen av varvspropositionen. Skälet för detta krav är att vi inom socialdemokratin liksom de vid Kockums anställda har den uppfattningen, att endast genom Kockums uppgående i Svenska Varv skapas förutsättningar för en samordnad planering av utvecklingen på hela varvsområdet. Av vad jag nu har sagt framstår det som självklart att den preliminära överenskommelse som i början av denna månad träffats om statligt övertagande av Kockums har hälsats med tillfredsställelse av både de anställda och invånarna i övrigt i Malmö med omnejd. Men på sätt och vis har man ändå efter ett drygt års intensiv kamp för tryggad sysselsättning kommit tillbaka till utgångspunkten. Fortfarande gäller samma hårda krav som tidigare. Det är bara nya order som ger en fullständigt tryggad sysselsättning. Men läget för Kockums ljusnade ändå betydligt bara i och med det statliga övertagandet. Det är alla överens om, därför att man hoppas att beställarna nu skall våga sig fram. För de anställda är det nu angeläget att den formella beslutsprocessen klaras av så snart som möjligt. Bolagsstämman, som skall hållas på torsdag den 21 december, måste fatta ett klart och entydigt beslut, innebärande att såväl varvet som Kockums industrier överlåts till staten. Likaså är det nödvändigt att en proposition utan dröjsmål framläggs i riksdagen för godkännande av den preliminära uppgörelsen. Sedan bör man också utan förhalning — för att inte säga att man bör raska på med det — få utklarat hur Kockums organisatoriskt skall inlemmas i Svenska Varv. De organisatoriska konsekvenserna av Kockums inträde i Svenska Varv skall självfallet övervägas i samverkan med de berörda personalorganisationerna. Just nu råder det stor villrådighet bland de anställda vid Kockums om hurden nya organisationen skall se ut, och man har sagt mig att det är nödvändigt att snabbt komma in i de väntade nya rutinerna för att därigenom känna bättre trygghet. Att tryggheten spelar en så betydelsefull roll för de anställda kan man förstå efter den årslånga tid av oro som legat över varvet. Sedan är det nog så att alla de många uttalanden som gjorts om Kockums kommande organisation och alla de motioner som vi nu behandlar —därdet finns förslag om dotterbolag och andra magnifika lösningar —-inte har stillat oron och villrådigheten bland de anställda, snarare tvärtom. Låt mig därför än en gång få framhålla att vi inte får besluta i de här frågorna över huvudet på de anställda, utan de anställda skall vid utformningen av den framtida organisationen ha ett avgörange inflytande. En faktisk realitet som förstärker håglösheten inför framtiden är den stora grupp av människor utanför Kockums som går arbetslösa i Malmöområdet. Det är med andra ord svårt att få jobb utanför varvet. Vi har det senaste året haft mellan 10 000 och 12 000 arbetslösa i Malmöhus län. Av dessa bor ca hälften i Malmö kommun. Därtill kommer att 12 000 personer är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Till detta kommer att 30 96 av de industrisysselsatta i Malmöregionen arbetar i företag med behov av en omfattande strukturomvandling. Detta framgår av en nyligen gjord utredning. Utredningen visar bl.a. att mer än 100 arbetsställen i industrin i Malmöområdet har visat minimal lönsamhet under större delen av 1970-talet. Företagens förmåga att betala tillräckliga löner är låg och i flera fall hänger hotet om nedläggning över ägare och anställda. Det är 5 000—6 000 personer som har jobb i dessa företag. Dessa människors framtid är, beträffande sysselsättningen, synnerligen oviss eftersom företagen, enligt utredningen, saknar överskott som skulle göra det möjligt att nyinvestera. I denna besvärliga arbetsmarknadssituation behövs det en anställningsgaranti för personalen vid varven. Jag förutsätter att den anställningsgaranti som så livligt har diskuterats i dag också kommer att gälla för Kockums i och med att det statliga övertagandet blir klart. Denna garanti ger bättre trygghet för de anställda samtidigt som det skapas möjlighet att nå framgång med de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det är glädjande att en utskottsmajoritet står bakom förslaget om anställningsgarantin. Därigenom bör det också bli riksdagens beslut. Men den utredning jag nämnde ger också klart besked om att det är nödvändigt med en utveckling av näringslivet så att vi i Malmöområdet får bärkraftiga och utvecklingsbara företag. Får jag göra ett försök att komma med ett bidrag om uppslag till sysselsättning i stil med alla dem som finns i flera av motionerna och som framförts här i dag. Det överensstämmer i viss mån med resonemanget om att bygga färjor. För den framtida utvecklingen av Malmöregionen är jag för min del övertygad om att det är nödvändigt med fasta förbindelser över Öresund. Broförbindelser kan emellertid inte stå klara förrän om 10-15 år. Det är därför nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder för att förbättra förbindelserna mellan Malmöområdet och den danska sidan av Öresund. För detta behövs färjor och båtar. Färjor och båtar byggs på varv. Varför inte omedelbart utnyttja varvens lediga kapacitet då det otvivelaktigt behövs en upprustning av färjeoch båttrafiken över Öresund? Till sist vill jag ansluta mig till de yrkanden som framställts av Ingvar Svanberg.

Herr talman! Endast några korta kommentarer i anslutning till de mindre och medelstora varvens situation. Får jag först uttrycka en viss tillfredsställelse med näringsutskottets behandling av denna fråga. Det är bra att det nu efter det att den olycksaliga trepartiregeringen trätt tillbaka äntligen händer något. Den förre industriministern Åslings många löften om propositioner om varvsproblemen, löften som vid ett flertal tillfällen sköts på framtiden och till slut blev till ingenting, har minsann inte ingivit respekt för regeringsmakten. Den proposition som nu äntligen lagts på riksdagens bord har inte kunnat föranleda några glädjeskutt. Förslaget att, som det heter, på sikt skära ner kapaciteten vid de mindre och medelstora varven med 30 96 har givit anledning till stor oro på varvsorterna och naturligtvis framför allt bland varvspersonalen. Jag tänker inte försöka bevisa att förslaget var helt felaktigt. Kanhända är en framtida nedskärning nödvändig, kanhända inte. Det anmärkningsvärda var att förslaget inte var ordentligt underbyggt. Förhållandena vid storvarven hår varit föremål för ingående utredningar och undersökningar, men de mindre och medelstora varvens problem hade trepartiregeringen lämnat därhän. Nu har utskottet rättat till propositionen i det här fallet och föreslår en kommission för småvarvsproblemen. Det tycker jag är bra. Jag hoppas att den här kommissionen blir tillsatt utan tidsutdräkt och med stor omsorg, att kommissionen ges tillfälle att arbeta ostört och med största möjliga effektivitet, så att den osäkerhet som sedan länge rått på varvsområdet snarast kan stillas. Får jag även redan nu ställa ett önskemål till den ännu ej beslutade eller tillsatta kommissionen. Om det kommer att visa sig nödvändigt att något eller några av de mindre och medelstora varven måste slås ut, försök då att lägga tungt i vågskålen de regionalpolitiska aspekterna — åtgärdernas följdverkningar i den aktuella orten och bygden! Sysselsättningsnedskärningar i krisorter får helt andra följder än nedskärningar i områden där möjligheter till annan sysselsättning står till buds. För den drabbade arbetaren och tjänstemannen är åtgärden lika besvärlig var den än görs. I mitt hemlän ligger två varv som jag skulle vilja kalla medelstora — Karlskronavarvet och Sölvesborgsvarvet. Båda dessa varv ligger i redan svårt krisdrabbade kommuner, där en nedläggning eller hård nedskärning av varven skulle få mycket svåra följder. Karlskronavarvet har f. n. en orderstock som ger sysselsättning för flertalet anställda något år framåt — inte full sysselsättning, men förmodligen behöver ingen avskedas. Många kommer att få sysselsättning med omskolning och liknande verksamhet. Vid Sölvesborgsvarvet däremot är framtiden allt annat än ljus, om inte något positivt händer ganska snart. Händer ingenting före instundande sommar står det klart att all verksamhet där avstannar strax efter semestern. Det har under debatten i dag talats ganska mycket om alternativ produktion vid varven. Jag tror det är nödvändigt att vi satsar hårt på detta och även ställer tillräckligt med kapital till varvens förfogande för det ändamålet. Men jag vill ändå något varna för att alltför okritiskt gå in på alternativa produkter. Det får inte bli så att vissa varv satsar så hårt på alternativa produkter att andra företag slås ut. Exempelvis har det i den allmänna debatten framskymtat förslag om att västkustvarven skulle kunna tänka sig att alternativt sysselsätta sig med marina objekt — att ge sig ini denna starkt nedåtgående marknad. Alla förstår vilka följder det skulle få för exempelvis Karlskronavarvet. Det är nödvändigt att vi ser till att sådana förslag aldrig vidarebefordras. Centerpartisternas agerande i denna fråga förvånar verkligen. Här går de i motioner och tal hårt emot den nu behandlade propositionen, bl.a. emot förslaget om 30-procentig nedskärning av småvarven. Jag håller med om att förslaget skall avslås, och det kommer också att ske, men det anmärkningsvärda är att förmiddagens debatt mellan Sven G. Andersson och Karl-Anders Petersson helt klarlade att förslaget i propositionen när det gäller de mindre och medelstora varven är en ren kopia av det av herr Åsling signerade propositionsutkastet. Nu går centern emot det förslaget, nu när folkpartiregeringen lägger fram det. Ingen behöver tvivla på hur de centerpartistiska riksdagsledamöterna hade tagit ställning om herr Åsling fått tillfälle att signera den aktuella varvspropositionen. Då hade säkerligen samma förslag varit det för varven och landet helt saliggörande. Det här finner jag vara ännu en anledning att känna tillfredsställelse över trepartiregeringens upplösning. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna i anslutning till propositionen.

Herr talman! Även jag skall uppehålla mig vid de små och medelstora varven. När folkpartiregeringens proposition om vissa varvsfrågor presenterades väckte den oro vid de s.k. små och medelstora varven — hos såväl ägare som anställda. Branschen borde — enligt propositionen — själv, genom lämpliga åtgärder, åstadkomma en kapacitetsreduktion med 30 96. Detta skulle vara en förutsättning för fortsatt statligt stöd. Och det statliga stöd som regeringsförslaget talar om är stöd för internationell marknadsföring, produktutvecklingsinsatser och produktivitetsfrämjande teknik och utrustning — allt detta under förutsättning att lämpliga åtgärder för kapacitetsminskning har skett. Berörda parter tolkade propositionen som ett hot och befarade att ytterligare åtgärder skulle kunna vidtagas om inte tillräckligt mycket nedtrappning skedde. Propositionen behandlade de små och medelstora varven som en enhet — utifrån att alla var förlustbringande, att alla var mer eller mindre nedgångna och att alla saknade tillfredsställande beställningar. Så var emellertid inte fallet och är det inte heller. Det finns ett flertal varv utanför det statliga varvsengagemanget. Jag kan nämna några: Åmål, Lödöse, Falkenberg, Kalmar och Oskarshamn. Alla har sina specialiteter när det gäller fartygsbyggande: bogserfartyg, kemikalietanker, specialtanker, s.k. produktfartyg som kan lasta alla slag av raffinerade petroleumprodukter — många sorter samtidigt — roll-on-roll-off-fartyg, färjor och många andra slags specialfartyg i varierande storlekar. Dessa varv kan också åta sig torrsättningar i samband med eventuell reparation av levererade fartyg och även serva sjöfarten, främst då det mindre och medelstora tonnaget, med reparation och klassningar. Nämnda varv är inte i samma situation som de större varven. Med om olika statliga åtgärder vidtas som rubbar konkurrensförhållandena blir läget annorlunda. Det har bl.a. hysts oro för åtgärder som kan vidtagas på sådant sätt att arbeten flyttas över från dessa mindre varv till storvarv — visserligen i välmenande försök att klara sysselsättningen vid större varv, men i så fall på bekostnad av nedtrappad och rent av tvångsvis nedlagd verksamhet på annat håll. Med andra ord: arbetslösheten skulle flyttas från ett ställe till ett annat. Det vore en dålig lösning. Verksamheten är kanske minst lika mycket värd på små orter som på större, och arbetslösheten är inte lättare att fördra på de orter där vi har små och medelstora varv än på de orter där det finns större varv. Dessutom kunde en livskraftig gren av varvsnäringen slås sönder för gott för att man tillfälligt, med konstgjord andning, skulle kunna hålla en annan gren vid liv. Så skall det naturligtvis inte vara. Ingen är betjänt av ett sådant förfaringssätt. I Kalmar län, varifrån jag kommer, finns två av de varv som jag tidigare nämnt. De sysselsätter ungefär 900 personer. Oskarshamnsvarvet är störst och har mer än 600 anställda. Vid detta varv var för ett tiotal år sedan dubbelt så många anställda. Men efter en genomgående förändring, som då var plågsam, kan varvet i dag bygga speciella tankfartyg, roll-on-roll-off-fartyg, och vara flexibelt. Varvet har gjort sin rationalisering och följt med i utvecklingen på ett sådant sätt att man menat sig kunna klara sysselsättning och produktion och få beställningar — under förutsättning att inga betydande konkurrensförändrande åtgärder vidtas och att inga diktat om neddragningar kommer till stånd. Vi behöver i Kalmar län våra varv för sysselsättning och aktivitet, och för alla parter är det oförståeligt om en verksamhet som något så när företagsekonomiskt kan gå ihop skall stympas och skäras ned.

Vad hade den gode Fritz Börjesson sagt om partivännen Åsling i stället fått signera samma avsnitt med precis samma innehåll? I varje fall skulle väl inte Fritz Börjesson då ha talat å centerpartiets vägnar. Jag tror att han inte hade talat alls. Det är inte heller något som sagts som tyder på att moderaterna haft någon annan uppfattning när trepartiregeringen behandlat frågan. Men tack vare ett socialdemokratiskt agerande med motionskrav och motiveringar som talar för de små och medelstora varven tycks både centern och moderaterna ha ändrat sig och vill nu de små och medelstora varvens väl. Det är bra, och det är tacksamt. Men vad hade hänt om Åsling fått lägga den proposition som nu folkpartimannen Huss i stället signerat? Då hade alla tre borgerliga partierna slagits för sin regeringsproposition, och vi hade förmodligen haft föga framgång med de socialdemokratiska förslagen. Det kan, herr talman, vara tänkvärt. Nu får vi emellertid till stånd en särskild undersökning som rör de varv jag här har talat om. Och med den positiva attityd som utskottet nu intar — frågan berör många varvsanställda som tidigare känt oro, bl.a. i Kalmar och Oskarshamn — kan jag säga att jag är tacksam för den lösning som frågan nu tycks få. Därför ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på denna punkt.
Herr talman! Jag vill bara kort till herr Rosqvist säga att när det gäller de små och medelstora varven så kommer han, om han läser vår partimotion 137, att finna att vi om några har slagit vakt om de mindre och medelstora varven. Jag vill bara ha detta sagt för att få det klarlagt.
Herr talman! Jag vill säga till herr Hovhammar att det är gott att ni haver er omvänt. Men när propositionen ursprungligen skrevs var det en trepartiregering, och det är det dokumentet som i detta avsnitt fortfarande utgör propositionen. Där har vi nu fått en ändring till stånd, och det är riktigt att ni motionerat om den ändringen. Det ställningstagande ni därefter tagit skall jag inte kritisera.

Herr talman! Att skapa annat arbete åt dem som nu är sysselsatta i varvsindustrin handlar mycket av den föreliggande propositionen om. Det har också debatten här i dag gjort. Självfallet är uppmärksamheten då i första hand inriktad på de orter och regioner där varven är belägna och där de omedelbara följderna blir mest påtagliga. Anledningen till att jag har begärt ordet är emellertid att jag känner det angeläget att understryka att sysselsättningen mycket drastiskt kan komma att påverkas också på de orter som domineras av industrier som är underleverantörer till varven.

Svenskt Stål i Oxelösund, eller Oxelösunds Järnverk som det tidigare hette, sysselsätter nära 80 96 av de industrisysselsatta i kommunen eller nästan hälften av alla i kommunen sysselsatta personer. En mycket stor andel av verkets produktion består av fartygsplåt, och man brukar säga att företaget till 60 96 är ett varv, dvs. ca 2 000 av de ca 3 400 anställda är direkt beroende av leveranser till varvsindustrin. Oxelösunds Järnverk har följaktligen precis som NJA drabbats av både varvskrisen och stålkrisen. Leveranserna av fartygsplåt har under de senaste två åren minskat mycket kraftigt, närmare bestämt till ca 30 96 av leveranserna under perioden 1973-1976. Det är naturligtvis den svenska varvskrisen som till stor del är orsak härtill, men också att utländska varv i allt mindre utsträckning köper plåt utomlands, t.ex. i Sverige. Exportleveranserna har sjunkit till att iår vara 10 96 av volymen år 1974. Det är mer än vad som står i proportion till krympningen av den internationella varvsindustrin. Näringsutskottet tar upp den här frågan och framhåller bl.a. att man räknar med att de svenska varven i fortsättningen söker att i så stor utsträckning som möjligt placera sina order inom landet. Sysselsättningsläget i en kommun som domineras och nu är helt beroende av en industri av den här typen är självklart väldigt oroande både för de anställda i företaget och för dem som har ansvaret för kommunen. Om till detta sedan läggs att Oxelösund ligger i en region och ett län som redan har betydande svårigheter, är det begripligt att man där känner sig hårt trängd och anser att staten måste vara beredd att ingripa. Nämnas kan att företagsnedläggningar och neddragningar som är aktuella i Nyköping Oxelösundsregionen innebär ett bortfall av ca 2 000 arbetstillfällen. Regionen tål verkligen inte denna, eller ännu värre, ytterligare åderlåtning. Arbetsmarknadsutskottet understryker i sitt yttrande propositionens uttalande om att till kommuner med underleverantörer till varven skall kunna utgå regionalpolitiskt stöd om sysselsättningsproblem uppstår, även om kommunerna ligger utanför varvsregionen. Näringsutskottet instämmer i arbetsmarknadsutskottets resonemang på den här punkten. Herr talman! Jag har med det jag sagt, med Oxelösund som exempel, velat poängtera att det är en synnerligen motiverad markering som arbetsmarknadsutskottet gör. Jag förutsätter att trots den kortfattade behandling frågan fått i propositionen så kommer problemet att få berättigad uppmärksamhet i regeringens fortsatta arbete med varvsfrågorna.

Herr talman! Jag skall inte ägna mig åt att försöka göra en dålig vits, men den här debatten lär ju i och med detta anförande gå in på sista varvet. Det lär inte vara lätt att hitta någon industrigren, där det är svårare att göra hållbara prognoser än vad det är för just varven. Om man hade gjort en prognos för ca sex år sedan skulle den säkert ha varit väldigt ljus och bra, för fem år sedan mycket mörk, för en å två månader sedan ganska optimistisk. På vårkanten skulle prognosen vara ganska pessimistisk. I dag skulle den vara väldigt svävande; den skulle helt sakna någon egentlig grund. Ett av problemen för varven är oljepriserna. Förutsättningarna för varven hänger intensivt samman med hur oljepriserna påverkas. Ingen har någon aning om hur den senaste höjningen kommer att påverka oljeproduktionen, oljekonsumtionen och behovet av oljetransporter. Men det finns ändå en hel del tecken som tyder på att vi är på väg mot en svängning. Det finns få industrier, där det är fråga om så snabba och drastiska svängningar som det är inom varvsindustrin. När det är högkonjunktur, då är det verkligt sug inom varvsindustrin och priserna åker rakt uppåt. Men när det är lågkonjunktur, då är det nattsvart pessimism; allting är dåligt, och priserna ligger på verklig bottennivå. Nu finns det i och för sig en del faktorer som talar för att det, tyvärr, är nödvändigt att göra en nedskärning av den svenska varvskapaciteten. Orsakerna är inte att söka i Sverige eller i Västeuropa utan helt enkelt i den tredje världens berättigade krav att få vara med även när det gäller varvsproduktionen. I dagens läge börjar länder som Sydkorea, Singapore och Brasilien framstå som allvarliga konkurrenter när det gäller skeppsbyggnad. Vi har anledning att anta att många u-länder kommer att sträva efter att bygga upp en egen skeppsbyggnadsindustri. Denna kommer naturligtvis att konkurrera med vår skeppsbyggnadsindustri. När jag tog del av utskottets betänkande fann jag att ett varv är litet speciellt. Det må vara att jag låter lokalpatriotisk, men det rör sig om Uddevallavarvet. Av något slags rättviseskäl har ambitionen uppenbarligen varit att göra ungefär lika stor neddragning vid alla de fyra storvarven. Uddevallavarvet är dock faktiskt det enda varv som lyckats plocka in 143 någorlunda hyggliga exportorder. Tidigare i dag har här nämnts de fyra fartyg som beställdes för ett tag sedan.

Räknar man in material och räntekostnader också, som faktiskt blir högre, och räknar mera realistiskt, är det möjligt att förlusterna blir 75 miljoner. Man kan fråga sig om det är meningsfullt att samhället tar på sig en kostnad på låt oss säga 20 milj.kr. för att göra en nedskärning om vilken det är osäkert att den kommer att behövas. När dessa order är levererade, vet ingen hur det egentligen ser ut med ordertillströmningen. Det är möjligt att det kan vara motiverat med en nedskärning. Det är möjligt att detta är de sista order varvet över huvud taget får. Men jag tror inte att så är fallet. Jag tror Uddevallavarvet har möjligheter att få nya order. En sak vet man nämligen när det gäller alla typer av shipping-verksamhet: det gäller inte bara att ha bra produkter — det vet jag att varvet har — det gäller att ha rätta kundkontakter, att kunna kontakta rätt person i rätt ögonblick. Det är mycket detta som gjort att Uddevallavarvet under senare delen av 1970-talet varit bäst på att få nya order. Det är betänkligt att Uddevallaregionen är den region som drabbas hårdast av dessa nedskärningar.

Man kan då säga: O.K., det får Uddevalla, men det får också de andra lida. Nej, inte så mycket. Samma prognos, samma sätt att räkna, leder för Göteborgsregionen till minus 1 96, Landskronaregionen plus minus noll, Malmöregionen troligen plus ca 4 96. Man kan ju hävda att Landskrona kommun separat råkar nästan lika illa ut som Uddevalla kommun. Men Uddevallaregionen är hårdast drabbad. Det är i alla fall med viss tillfredsställelse jag kan se att både arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet ställer sig bakom de protester som kommit från Uddevallahåll och f.ö. från Bohusläns håll om vad som är Uddevallaregionen. Begreppet Trestad är någonting man bara talar om. Det är faktiskt ingen realitet. Det är inte Trollhättan och Vänersborg det rör sig om vid neddragningar i Uddevalla, utan det är de bohuslänska grannkommunerna som drabbas. Så en helt annan sak, herr talman. Skall varven ha en chans att överleva i framtiden krävs att de satsar på forskning och utveckling. Det gäller helt enkelt att vara bäst i världen, att ligga längst framme, att ha de mest avancerade produkterna att erbjuda. Mot den bakgrunden är det djupt beklagligt att man håller på att avveckla det organ för långsiktig forskning och utveckling som svensk varvsindustri har haft ihop med redarna. Jag har tagit mig friheten att skriva en motion om behovet av långsiktig forskning och utveckling på varvssidan. Uppenbarligen har man inte orkat läsa den inom utskottet, eftersom man påstår att motionären har varit ute efter att lägga sig i den omfattning som Stiftelsen Svensk sjöfartsforskning skall ha. Det har, herr talman, aldrig varit min avsikt, och det står sannerligen inte i motionen. Vad som står är, tycker jag, en ganska klar och enkel sak: Skall vi skattebetalare ge varven så mycket pengar som det är fråga om här, skall vi också begära av dem att de är beredda att satsa litet grand resurser på forskning och utveckling. Finns inte den viljan i varven, vill man inte satsa på framtiden och försöka hänga med i den tekniska utvecklingen — då, mina vänner, är varven dödsdömda, oavsett hur mycket pengar de får av oss här i dag. Detta är ett krav, och jag hoppas att det kan nå fram till varven att man verkligen måste satsa på framtiden. Det räcker inte att ligga med gamla lager. Det som i dag är hypermoderna fartyg är föråldrat om ett eller två år, och vi måste i dag förbereda de fartyg och andra produkter som skall produceras omkring 1985.

Herr talman! I detta anförande skall jag begränsa mig till några kommentarer till de reservationer som vi socialdemokrater fogat till det näringsutskottsbetänkande som vi nu har att ta ställning till. I reservationen nr 1 tar vi upp frågan om det samhälleliga ägarengagemanget i företaget Skokartongen. Först vill jag notera med tillfredsställelse att regeringen nu accepterat våra tidigare förslag om bildandet av ett s.k. hörnstensföretag och saneringsbolag för att på sikt rädda en produktion av skor i landet. Men vad vi däremot inte är nöjda med är att regeringen och utskottsmajoriteten avvisar tanken på ett statligt ägarengagemang. Vi har två väsentliga skäl för vårt yrkande. För det första genomförs omstruktureringen till större delen med hjälp av statliga anslag. Och för det andra sker den i syfte att säkerställa en viss nivå på den svenska försörjningsberedskapen i fråga om skor. Vi hävdar således att samhället borde ha ett dominerande ägarinflytande för att kunna trygga en inhemsk skoproduktion. När det sedan gäller riktlinjerna i övrigt vid bildandet av företaget Skokartongen, vill vi i vår reservation 2 fästa regeringens uppmärksamhet på att om de nu inledda förhandlingarna mellan vissa namngivna investmentbolag inte skulle leda till det avsedda resultatet, så bör regeringen ha möjlighet att utan dröjsmål ta initiativ som kan innebära andra lösningar av bl.a. ägarförhållandena än vad som hittills har skisserats. 163 Detta är icke minst motiverat av att handläggningen av bildandet av Skokartongen dragit ut så långt på tiden. Vi är nämligen oroade av att en ytterligare fördröjning av detta projekt kan äventyra en långsiktig lösning i fråga om landets egen skoproduktion och därmed en framtida försörjning och sysselsättning på skoområdet. Med reservationen nr 3 vill vi ånyo understryka vår oro för den avveckling som skett av de importreglerade åtgärderna för läderskor. Ett par siffror belyser vad som ägt rum. År 1965 tillverkade vi här i landet 11 miljoner par läderskor, och 1977 var antalet nere i 2,7 miljoner par. I den proposition vi nu behandlar förordar regeringen stöd till en produktion som motsvarar ett mål på 2 miljoner par läderskor under vart och ett av åren 1979-1981. Detta är den undre gränsen enligt det beslut som riksdagen tog i våras. Men strävan skulle då vara att uppnå en produktion på 2,5 miljoner par. Den nuvarande regeringen tycks anse att detta inte är möjligt, och därmed är man beredd att frångå nuvarande produktionsmål. Man har nämligen helt enkelt i den nu behandlade propositionen strukit uttalandet om en strävan att nå de 2,5 miljoner paren. Därmed skapar man ånyo osäkerhet om statsmaktens vilja att stå för detta mål. Liksom tidigare hävdar vi att man måste vidtaga åtgärder mot lågprisimporten av skor. Vi vidhåller vårt krav att man under omstruktureringen av skoindustrin återinför importrestriktioner på skor. Vi kan inte i nuvarande situation hävda att vår frihandelspolitik skall tillämpas till fullo — detta därför att vi importerar mer skor per invånare än något annat land i väst. Under första halvåret i år var importens andel av tillförseln hela 81 96. När vi sedan ser hur land efter land skyddar sina egna näringar genom alla möjliga begränsningar, måste även vi ha rätt att trygga en egen försörjning, som garanterar oss ett minimum av trygghet i ett krisläge. Det måste vara lika angeläget att vi i ett avspärrningsläge kan försörja oss med skor och kläder som att vi har en egen produktion av livsmedel. Det finns också anledning i sammanhanget att uttala oro för att det, när den privata konsumtionen åter ökar, finns betydande risk för att importen ökar ytterligare. Det är därför oförståeligt att regeringen vidhåller trepartiregeringens doktrinära inställning till importreglerande åtgärder. I reservationen 4 delar vi motionärerna Grethe Lundblads och Hans Petterssons i Helsingborg mening att riksdagen som sin mening uttalar att frågan om produktion i Sverige av lättgummiskor från försörjningsberedskapssynpunkt blir föremål för ytterligare överväganden. Vi förutsätter att det särskilda stödet till Tretorn AB inte leder till problem för andra företag som arbetar i samma bransch. Vi har självfallet inte haft något att invända mot att detta tidsbegränsade stöd utgår, men stödet får inte leda till en snedvridning av konkurrenssituationen. I reservationen 5 slutligen tar vi upp frågan om prissättningen i detaljhandeln med skor. I propositionen redovisas att Svenska skofabrikantföreningen har framhållit att en av orsakerna till skoindustrins svårigheter är att skodetaljhandeln — på samma sätt som inom tekobranschen — tillämpar systemet med procentuella pålägg. Eftersom detta är till avgjord nackdel för den svenska skoproduktionen, bör enligt vår mening, som ett led i arbetet med att på olika sätt säkerställa den svenska försörjningsberedskapen på skoområdet, regeringen verka för en omläggning av systemet med procentuella pålägg inom skodetaljhandeln. Till sist vill jag understryka vad vi anfört i vår motion 1978/79:135, nämligen att det är angeläget att man i det fortsatta arbetet med försörjningsberedskapen på skoområdet även uppmärksammar vikten av att trygga de tidigare leden i produktionskedjan — läder och andra detaljer — vilka är nödvändiga för försörjningen med läderskor. I propositionen har dessa frågor inte tagits upp. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna i näringsutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Jag vill knyta några kommentarer till behandlingen av motionen 144, som jag väckt tillsammans med Hans Pettersson i Helsingborg om det stöd som kommer Tretorn i Helsingborg till del som ett led i förslagen i propositionen 60. När det gäller stödet till gummistöveltillverkning så kan utskottet tänka sig att det i framtiden kan bli ett samarbete mellan Tretorn AB och Skokartongen. Man uttalar åtminstone att det inte finns något hinder för en sådan utveckling. Vi är naturligtvis positiva till detta uttalande. Man kanske skulle vilja tillägga att det är viktigt att det kan bli ett nära samarbete rätt snart. Vi Nr 60 motionärer vill understryka att man från AB Skokartongens sida inte bör vänta med en samverkan tills frågan blivit akut. När det gäller den andra frågan vi har tagit upp i motionen, nämligen produktion av lättgummiskor, tycker vi att utskottsmajoriteten gör ett mycket kryptiskt uttalande. Man hänvisar till försvarsutskottets behandling a M M ) sörjningsberedoch säger att man räknar med att personal som har erfarenhet av tillverkning skapen på skoomav lättgummiskor utgör en viss resurs i händelse av att man behöver forcera rådet den inhemska tillverkningen av gummistövlar och övrig skobeklädnad. Man är dock inte beredd att sätta upp ett produktionsmål för lättgummiskor. Jag tror att man här gör sig skyldig till ett misstag. I en frågestund här i riksdagen den 7 november påpekade arbetsmarknadsministern att det har blivit omöjligt för Tretorn att producera lättgummiskor till samma kostnad som konkurrenterna. Han påpekar att det är den stora biten som faller ur. Längre fram i sitt svar säger arbetsmarknadsministern att det sysselsättningsstöd som kommer Tretorn till del möjliggör för länsarbetsnämnd och arbetsförmedlingar i Helsingborg att få mer tid att placera personalen i jobb som är mera morgondagsinriktade och som kan ge trygghet på sikt. Avsikten är alltså att om inte produktionen av lättgummiskor kan upprätthållas hos Tretorn AB, som alltså har en modern maskinpark för denna produktion, räknar man med att denna personal måste omplaceras i andra arbeten. Man kan alltså inte som utskottets majoritet räkna med att den personalen i framtiden står till förfogande för att utöka gummistöveltillverkningen. Därför tycker vi motionärer att det rätta sättet att se på denna fråga är det som socialdemokraterna gör sig till tolk för i reservationen 4. Där säger man att produktionen av lättgummiskor — en form av skor som f. ö. under de senaste åren använts i mycket större utsträckning än bara till gymnastikskor — bör göras till föremål för en djupgående analys. På grund av denna dubbelsidighet i uttalandena från utskottets sida yrkar vi motionärer, herr talman, med glädje bifall till reservationen 4.

Herr talman! Låt mig göra några kommentarer till det som anförts här. Först vill jag ta upp vad både Erik Hovhammar och Sven G. Andersson sade om vårt krav på införande av importreglering på detta område. Jag är fullt medveten om att denna import i huvudsak kommer från EG-länderna, men det finns också — och det har vi sagt i vår motion — klara risker för en ökad import från länder i Sydamerika och Fjärran Östern, som dessutom riktar sig mot hittills skyddade delar av den svenska skoproduktionen. Jag tycker att har vi nu en så låg egenförsörjningsgrad som 20 96 i detta land borde det vara möjligt att göra det troligt för EG-kommissionen att denna försörjningsgrad måste vi ha rätt att upprätthålla. Sven G. Andersson sade att vi senast hade bekymmer med massa och papper i det här avseendet, men jag tror och hoppas alltjämt att det skall vara möjligt för den svenska regeringen att övertyga EG-kommissionen om 169 nödvändigheten av att hålla denna mycket rimliga nivå. Jag vill också säga ett par ord med anledning av att Erik Hovhammar tog upp frågan om det statliga engagemanget. Ja, varför tycker vi att vi skall ha ett statligt engagemang? Det har inte någonting att göra med socialisering av skoindustrin, men vi tycker det är rimligt att om staten här liksom i andra sammanhang går in med betydande kapitalbelopp skall staten också ha ett rimligt inflytande. Erik Hovhammar säger att det statliga företagandet är inget utomordentligt exempel på att statligt engagemang är så lysande. Ja, vi har ju nu under hela hösten diskuterat det privata näringslivets problem — varven, stålet, skogen osv. — och där har inte staten något större ägarengagemang i vart fall. Jag tror att vi skall vara försiktiga med värderingarna när det gäller svenskt näringsliv just nu. Beträffande vår reservation 2 ifrågasätter Sven G. Andersson nödvändigheten av att staten skulle gå in i skoindustrin. Hela resonemanget bygger ju på att om detta med Skokartongen icke skulle kunna genomföras, så måste regeringen enligt vår uppfattning ta initiativ till att skapa en annan lösning, där andra ägarförhållanden kan bli aktuella. Så enkelt ligger det till med detta. Beträffande prissättningen på skor och tekoprodukter över huvud taget har jag här ett uttalande som Beklädnadsarbetareförbundet gjort i denna fråga. Det nuvarande systemet missgynnar i allra högsta grad både tekoindustrin och skoindustrin i det här landet, och från Beklädnads sida hävdar man att det här är det allvarligaste hotet mot näringsgrenen. Det är ju inga små pålägg det är fråga om. Man har redovisat pålägg på 130-140 96 inom textildetaljhandeln och upp till 135 26 inom skobranschen. Då tycker vi det är dags att se över systemet, så att man får en lösning där det finns förutsättningar för svensk tekoindustri och svensk skoindustri för framtiden. Vi måste ha dessa produkter, som jag sade i mitt första inlägg, lika väl som vi behöver en stark livsmedelsproduktion i det här landet.

Herr talman! När det gäller detta med importregleringar vet vi att i vartenda land önskar man att landets regering skall genomföra importreglering för några varugrupper som man har besvär med inom landet. Jag tror inte det finns något land där det inte är på detta sätt. Ivar Högström och jag var i Amerika för ett år sedan, och varje kväll när vi slog på TV:n kunde vi se hur den amerikanska federationen för stålverken uppmanade sina kongressledamöter att påverka regeringen att införa restriktioner mot import av specialstål. Vi kunde se hur amerikanska redarföreningen i ständigt återkommande TV-reklam varje kväll uppmanade sina ledamöter i kongressen att påverka regeringen att se till att all olja som importeras till Amerika skall gå på amerikanska kölar. Vi vet att det är så i alla länder. Tack och lov att vi fortfarande kan hålla ihop med länderna inom både EG och EFTA så att vi får ha något så när fri handel. Den tidigare socialdemokratiska regeringen försökte på olika sätt att få till stånd importregleringar men mötte inte särskilt stor förståelse.

Vi har ju från svensk sida ständigt i olika förhandlingar varit sörjningsberedvilliga att ställa upp och kritisera andra länder som har infört protektionistiska skapen på skoomåtgärder. Vi har aldrig hissat vit flagg för sådana åtgärder, och därför fick vi rådet lida kanske oförskyllt mycket när vi införde importregleringar förra gången. Vi är som sagt från utskottsmajoriteten inte beredda att biträda uppfattningen att vi skall införa någon form av importreglering. När det gäller holdingbolaget har jag tidigare sagt att om man inte lyckas i sina strävanden — men jag förutsätter att man gör det med denna konstellation — måste väl staten än en gång gå in för att försöka få ordning på skobranschen. Vad beträffar prissättningar skulle man kunna säga mycket. Jag hade häromsöndagen en halv dags överläggningar med KF i den frågan, och man har där lyckligtvis inte samma uppfattning som Ivar Högström — och Ivar Högström sitter väl med i KF:s styrelse. Man har inom KF försökt med detta system på tekosidan. Domus i Örebro — som säljer näst mest av alla KF:s varuhus i Sverige efter Paul U. Bergström — införde ett sådant system. De sålde väldigt mycket av kostymer men fick påstötning från sina leverantörer att de måste sluta med denna prissättning. Leverantörerna av svenska kläder till Domus i Örebro fick nämligen inte sälja till de andra detaljisterna på grund av att Domus höll dessa priser. Jag diskuterade skor med KF på samma sätt, och de tror inte på detta system. Tyvärr är det bara så, I var Högström. Men visst kan jag hålla med om att det inte är ett rättvisande system vad gäller kronpåslaget inom svensk detaljhandel. Men SPK har fått i uppdrag att se över detta. Låt oss vänta tills vi får ett ordentligt utredningsmaterial från SPK, då skall vi ta ställning. Det är ju så att både i utskottet och i riksdagen vill vi bildligt talat ha rätt så bra på fötterna, innan vi tar ställning. Jag tror att vi skall ha det även i denna fråga.
Herr talman! Jag skall bli lika föredömligt kort i mitt inlägg som reservanten Ivar Högström var. Jag skulle bara något vilja knyta an till hans resonemang om statligt engagemang i det här tilltänkta företaget som går under namnet Skokartongen. Om åtta skoföretag går tillsammans under en seriös huvudman anser jag att de har stora chanser att kunna kiara situationen. Därför är det onödigt att staten blandar sig i den här ägarbilden. Att Ivar Högström och jag har olika uppfattningar i det här avseendet beror väl på att vi har olika syn på hur ett företag lämpligen bör bedrivas. Om man är vän av marknadshushållning och fri företagsamhet ligger det nära till hands att man vill ha en sådan bild som jag har försökt teckna, och är man vän av en 171 planhushållning är det naturligt att man hävdar sådana synpunkter som Ivar Högström här har anfört. Jag ville bara göra den kommentaren.
Herr talman! Det är just den situation ute i världen som Sven G. Andersson beskriver som gör att vi hävdar att vi i Sverige inte kan vara ensamma helgon i den här världen när det gäller denna försörjningsgren. Jag tror inte att vi kan klara av att i fortsättningen leva upp till den absoluta frihandelsprincipen i alla lägen, hur önskvärt detta än skulle vara. Redan när trepartiregeringen avskaffade importregleringen vände vi oss emot detta. Därför är det naturligt att vi nu kräver att regeringen vid behandlingen av den här frågan skall överväga att återinföra importregleringen för att trygga försörjningen med skor i landet. Sedan vill jag också säga ett par ord i anslutning till frågan om prissättningen och exemplet med KF. Det är helt klart att KF inte ensamt kan ha en annan prissättning i konkurrens med de andra. Det är ju en lönsamhetsfråga, och så länge grossistledet bestämmer prissättningen på grundval av den lösning man har med det procentuella påslaget så får vi den situationen att om kooperationen — som fallet var i Örebro — gör ett sådant försök, så kan man inte fullfölja det. Så enkelt är det, och i det avseendet råder ingen motsättning mellan mig och KF:s ledning. Slutligen: I fråga om Skokartongen hävdar jag ånyo att om staten skall gå in med så pass betydande belopp som det här rör sig om, då skall staten också ha ett inflytande på utformningen av verksamheten i framtiden. Där har vi delade meningar, och det kommer vi att ha i den här frågan.

Herr talman! Jag är självfallet medveten om att det enklaste sättet att bli populär i riksdagen är att avstå från att hålla ett tal när riksdagen har ett pressat arbetsschema. Jag har fallit för den här frestelsen och tänker avstå från mitt väl förberedda anförande. I stället vill jag hänvisa till en reservation som vi moderater i utskottet, Alf Wennerfors och jag, har fogat till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 17. Jag hoppas att de ledamöter som lyssnar på mig läser reservationen så att de kan konstatera att vi har starka argument och att man därför kan säga att vi har rätt i sak. Med detta korta inlägg yrkar jag bifall till vår reservation nr 4 och i övrigt till utskottets hemställan på alla punkter.